Herr talman! Vi sitter här i riksdagen för att vända en s.k. modern utveckling till en ännu modernare utveckling, som ger oss en chans till överlevnad och en riktig framtid för alla människor. Jag behöver här inte tala för näringslivet, eftersom fyra andra talare har gjort det. Vad vi vill är att vända er andra till miljöinsikt. Någon allvarlig sådan har man inte. Den finns bara i ”ord, ord, ord”, skrivna eller talade. Om man menar någonting med en bra miljö, måste man minska flygtrafiken och biltrafiken i Sverige. Man kan inte ha Öresundsbroar och Dala Airportar utspridda över hela Sverige. Man kanske måste acceptera en flygplats i Kiruna, eller i Idre i Dalarna, för där ser det annars mycket besvärligt ut lång tid framöver. Dala Airport finns kvar. Man kan tänka sig att Stora har ett flygplan stående där. De som anser sig ha råd med att flyga kan få göra det, men inte de andra. På detta sätt minskar flygets omfattning oerhört. Orden ”utveckling” och ”avveckling” används sedan gammalt på ett mycket slarvigt sätt. När vi skulle avveckla kärnkraften utvecklade vi den. Nyligen talade ni om utveckling och avveckling på samma bakvända sätt också när det gäller flygplatser. Vi skulle inte kunna avveckla Dala Airport nu, utan måste först under tio år utveckla flygtrafiken på Dala Airport till fyra gånger dagens storlek. Sedan kunde vi möjligen tänka oss att avveckla i en långsam takt. Jag tycker att det är mycket viktigt att betona att vi vill ha satsningar på järnvägstrafiken. Dala Airport är ett typexempel på en flygplats som ligger nära Arlanda och som man aldrig kan nå annat än via Arlanda innan man kan fortsätta vidare. Det går en del charterflyg från Dala Airport, men det är försumbart. Jag vill till Inger Hestvik säga att Borlänge kommun har gjort stora satsningar på sysselsättningen och till stor del har lyckats med dessa. Det tycker jag som borlängebo och dalabo är mycket positivt. Men jag undrar med hur mycket flyget har bidragit till detta. Man har under många år arbetat på att utveckla flyget och avveckla SJ, och man verkar vilja fortsätta på den inslagna vägen. Hade man under de senaste fem åren satsat lika mycket på järnvägstrafiken som man har satsat på Dala Airport, hade det börjat hända saker. Man kan, som jag sagt, inte åka hem härifrån Stockholm med järnväg senare än kl. 18.40 medan flyget går varannan timme hela dagen, också kl. 19.10, 21.10 och 23.10. Där ser man skillnaden mellan utveckling och avveckling.

Herr talman! De flesta som har varit uppe i debatten har faktiskt hållit med mig och Ragnhild Pohanka på en punkt: de vill inte motsätta sig en bättre järnvägstrafik. Georg Andersson har kanske inte sagt det rent ut, men övriga debattörer som har visat engagemang här har gjort det.

Det vore mycket bra att få detta besked. Det går inte att bara i allmänna ordalag tala om önskvärdheten av att det skulle finnas en bättre järnvägstrafik. Ni har en synnerligen naiv inställning till flyget. I Göran Engströms fall tror jag att det handlar om ett medvetet val av ord i den beskrivning han gör. Nog borde Göran Engström känna till vad Dala Airport i ett längre tidsperspektiv har gjort och inte har gjort. Det tog 13 år innan Dala Airport AB över huvud taget brydde sig om att göra någonting i praktiken, eller lovade att göra det, åt utsläppen av urea och glykol, och då sade man att man tillfälligt skulle vidta åtgärder. Då hade många miljöengagerade i Svenska naturskyddsföreningen och i de olika grupper som finns i och omkring Borlänge kämpat för att försöka sprida information och varningar om vad som komma skulle, bl.a. att vi skulle få se döda sjöar som resultat. Har sjöarna dött, Inger och Göran? Finns det döda sjöar? Har flyget haft några miljökonsekvenser i omgivningarna? Finns det nu några löften eller konkreta förslag som visar att man verkligen kommer att åstadkomma någonting? Den lilla futtiga summa som flygbolagen skall betala i miljöavgift är ju ingenting jämfört med att de slipper betala en flygbränsleskatt. Försvarar ni det systemet? Bilisterna skall få betala ganska mycket, och det kommer att drabba många i glesbygden. Man har hänvisat till miljöskäl. Flyget slösar mest energi och sprider mest kolväten och andra farliga avgaser just på grund av att flyget förbrukar så mycket energi. Tycker ni inte att flyget skall betala flygbränsleskatt? Det vore rejäla tag.
Herr talman! Ragnhild Pohanka talade om en fördubbling av flygtrafiken på Dala Airport till år 2000. Men i ett senare anförande nämnde hon att kväveoxidutsläppen till samma årtal skulle fyrdubblas. En sådan överdriven matematik är dess värre en smula typisk för den argumentationsnivå som miljöpartiet sänker sig till. I själva verket finns det sådana tekniska möjligheter att kväveoxidutsläppen inte behöver växa ens i proportion till trafikökningen. Trafikökningen är för övrigt ett klart bevis för att Dala Airport behövs i regionen. Det är bättre att med tekniska åtgärder minska kväveoxidutsläppen än att med en nedläggning av flygplatsen genom ett politiskt ingrepp rida spärr mot en trafik som regionen uppenbarligen behöver. Den dag snabbtåg finns från Borlänge direkt till Arlanda — men den ligger minst tio år bort — kan frågan komma i ett helt annat läge. Viola Claesson ställde en hypotetisk fråga beträffande vad propositionen om SJ den 22 februari kommer att innehålla. Jag vill bara svara att vi i folkpartiet självfallet ställer upp på en kraftig satsning på järnvägarna. Men även om propositionen innehåller en kraftig satsning, dröjer det ganska länge innan det finns spår och rullande utrustning som duger för ett snabbtåg Borlänge-Arlanda. Flygplatserna finns ju, Ragnhild Pohanka, på de platser där trafikunderlaget räcker till. När Ragnhild Pohanka tillstyrker en flygplats i Idre, tycker nog idreborna om det, men där finns faktiskt inget trafikunderlag som gör trafiken ekonomiskt möjlig. Slutligen vill jag för Ragnhild Pohanka påpeka att landstinget i Kopparbergs län dock satsar 49 milj.kr. i subventioner på länstrafiken. Det är inga småsummor. När Ragnhild Pohanka säger att man negligerar transportproblemet i länet, är detta inte riktigt sant.

Herr talman! Viola Claesson sade att vi hade en naiv inställning till flyget. Det är inte möjligt att ge ett svar, Viola Claesson, men jag tycker att det är naivt att inte ta hänsyn till de människor som bor i denna region och att inte ge dem arbete. Jag vill fråga Viola Claesson och Ragnhild Pohanka vilket arbete de kan erbjuda de människor som bor i Borlängeregionen, om näringslivet flyr bygden och det blir arbetslöshet. Ett lägre skatteunderlag betyder sämre barnomsorg, sämre äldreomsorg samt sämre skolor och bostäder. Vi har tagit oss ur den svacka som strukturomvandlingen medförde i Borlänge och har erbjudit människor arbete. Den svackan var Viola Claesson inte med om att ta sig ur, men det gav oss en genomgripande erfarenhet av vad det betyder att ha ett gott näringsliv och bra kommunikationer. Jag fick en fråga om döda sjöar. Ja, visst finns det döda sjöar, och jag vet också att ett intensivt arbete pågår med att försöka återställa dessa sjöar och att inte försämra andra sjöar som ligger nära. Miljöhänsynen är fruktansvärt viktiga. Det är vi alla här överens om, efter vad jag har förstått av debatten. Därför blir jag litet fundersam, när jag hör Ragnhild Pohanka säga att direktörerna på Stora och SSAB skall ha sina flygplan på Dala Airport och flyga de gånger de vill eftersom de har råd. Får de smutsa ner hur mycket de vill? Vår målinriktning måste vara att vi skaffar oss en bra järnvägstrafik, men vi får ge oss till tåls. Vi får inte kasta flyget i sjön. Vi skall ha både flyg och järnväg men bygga ut järnvägen så att allt flera människor kan utnyttja den. Det är alltid fråga om avvägningar. Sverige består inte bara av Borlänge som det verkar av denna debatt.

Låt mig börja med bakgrunden. Regeringens nya trafikpolitik från år 1988 har gett järnvägen klart bättre utvecklingsmöjligheter. Samhällsekonomi är numera ledstjärnan vid järnvägsbyggande. Banverket investerar nu mycket mer än tidigare. Många beslut har delegerats till regional nivå. I flera län har också en tydlig satsning skett på järnvägen. SJ har vidare fått förutsättningar att utvecklas konkurrenskraftigt. Förutsättningar som SJ nu alltmer tar till vara genom att erbjuda nya och bättre tjänster åt såväl resenärer som godskunder. Detta betyder att trafikpolitiken också ger goda förutsättningar för ett ökat järnvägsresande. Sedan till frågan om regeringsbeslutet. Bakgrunden är att staten kan upphandla sådan långväga tågtrafik som har en klar regionalpolitisk betydelse men som SJ inte klarar på affärsmässiga villkor. Regeringen har föreslagit 618 milj.kr. för ändamålet. I överensstämmelse med det trafikpolitiska beslutet har medlen prioriterats till de långväga linjer där det regionalpolitiska intresset är mest betydande. Vad gäller frågan om vilka åtgärder jag tänker vidta vill jag klargöra att den nya ansvarsfördelningen innebär först och främst att SJ självt bestämmer hur trafiken skall se ut bl.a. utifrån kundernas önskemål. För trafiken till västkusten kan jag nämna att SJ som ett led i sitt arbete att förbättra trafiken under året inför snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg. Trafikhuvudmännen har dessutom möjlighet att bestämma över trafiken i sina län. På många håll i landet har man också från länens sida gått in och kompletterat den långväga tågtrafiken med lokala och regionala förbindelser, som också kan användas för anslutningsförbindelser. Jag tycker detta är en riktig ordning. Jag har därför inte skäl att vidta någon åtgärd med anledning av frågan. Till sist om helhetsbilden. Transporternas betydelse för vår välfärd kan inte nog understrykas. Välfärden måste kunna garanteras samtidigt som vi skapar en transport-, energioch miljöpolitik i harmoni. Det samlade regeringsarbetet har som utgångspunkt det helhetsperspektiv som krävs för framtidens välfärdspolitik. Som ett exempel på den internationella helhetsbild som krävs vill jag vidare nämna den miljöresolution som den europeiska transportministerkonferensen, CEMT, nyligen antagit på svenskt initiativ. Utgångspunkten är att skapa en varaktig och hållbar miljöutveckling inom trafiken. Resolutionen tar upp de flesta av trafikens miljöfrågor och banar väg för nödvändiga insatser för att dels minska vägtrafikens miljöbelastning, dels genomföra en offensiv samhällsplanering för att bygga ut kollektivtrafiken och en väl fungerande infrastruktur för järnvägen. Vi har alltså nu fått också en bred internationell bas för att gå vidare för att möta medborgarnas krav på en bättre total livsmiljö.

Herr talman! Tack för svaret, som dock bara bekräftar min uppfattning att regeringen säger ett och menar något helt annat. Det påminner mig om kärnkraftsdebatten, fast här är det tvärtom. Vad gäller kärnkraften har regeringen avvecklat genom att utveckla. Vad däremot gäller järnvägen utvecklar regeringen genom att avveckla. Detta bekräftas genom att regeringen minskat budgeten för s.k. olönsam trafik med en tredjedel sedan 1988. Detta får naturligtvis till följd att turtätheten minskar, vilket vi nu kan se på bl.a. Uddevalla-Borås-banan. Är det detta som kommunikationsministern avser när han svarar att järnvägen fått bättre utvecklingsmöjligheter? SJ erbjuder nu nya och bättre tjänster, säger ministern. Det stämmer visserligen för dem som bor så att de har glädje av t.ex. snabbtåg. För dem har SJ:s service medfört klara förbättringar. Men för de ca 250 000 invånarna längs Uddevalla-Borås-banan innebär SJ:s och regeringens nya och förbättrade service en klar försämring. Den som förut tog sig med tåg till Stockholm på morgonen ges till sommaren inga som helst möjligheter att göra det på rimlig tid. Ministern säger att SJ bestämmer hur servicen skall se ut utifrån kundernas önskemål. Tro det den som vill. SJ bestämmer hur servicen skall se ut utifrån lönsamhetsperspektivet. Det tycks inte längre vara lönsamt att stanna tågen och ta upp människor efter sträckan. Därför läggs allt fler järnvägsstationer ned. Under året som gick stängdes 17 stationer i landet. Det tror jag knappast är i enlighet med kundernas önskemål. Med nuvarande politik på järnvägsområdet riskerar Herrljunga station att bli en av de kommande stationer som skall läggas ned. I svaret från ministern har jag fått min oro bekräftad, nämligen att detta är en medveten politik som förs för att regeringen skall slippa ta ansvar eller köpa turer på Uddevalla— Herrljungabanan. I och med att man drar in morgonoch kvällsturerna blir det naturligtvis ett försämrat underlag för resandet. När man gör nästa mätning anser man det inte längre intressant med långväga åkande. Denna politik kan jag inte acceptera. Regeringen måste byta spår. Ministerns svar om helhetsbilden är en massa shömos som endast bekräftar mina farhågor att regeringen inte tar något ansvar för den faktiska miljösituationen. Västra Sverige är en av de mest försurade regionerna i landet. Krafttag behöver sättas in för att bl.a. klara de 5000-6000 försurade brunnar som finns i regionen. Även sjöarna är kraftigt försurade, och ständig kalkning behövs. Vad innehåller då det svar som ministern ger? Jo, det innehåller en mängd ord om transporternas vikt för samhället och att välfärden måste garanteras samtidigt som man skapar harmoni mellan transportpolitik, energipolitik och miljöpolitik. Det är ord utan värde om man inte samtidigt ser till att de omsätts i handling. Om regeringen menar något med sina ord om att minska vägtrafikens miljöbelastande effekter, då måste regeringen se till att de som bor så att de kan åka tåg också ges möjligheter att göra det. Jag vill därför på nytt ställa frågan: Är det kommunikationsministerns mening att minska järnvägsåkandet på Uddevalla-Borås-banan? Kan i så fall regeringen inför nästa budgetår hävda att detta inte är någon trafik av riksintresse? Om svaret är nej, tänker då ministern se till att pengar skjuts till så att de tåg som i dag går på linjen kan fortsätta att göra det även detta budgetår? I den förra debatten fick vi höra mycket om hur regionalpolitiskt viktigt det är att ha flygfält. Man kan fråga sig om det som nu händer med järnvägstrafiken är ett led i att tvinga fram att ännu fler människor reser med flyg till och från regionen.

Herr talman! Det är snart ett år sedan länsstyrelsen i Älvsborg presenterade sin omfattande miljöanalys och förslag till åtgärdsprogram. Flera talare här har berört det. Älvsborgs län stod för en larmrapport, kan man säga. Länsstyrelsen skrev bl.a. att svavelnedfallet i regionen måste minskas med minst 75 Zo och kvävenedfallet till minst 50 26. Långtgående åtgärder måste till på trafikens område. Detta var någonting, Georg Andersson, som man betonade väldigt tydligt. Hur reagerade regeringen på det nödropet från Västsverige? Svar: Inte alls. Utom att den med Georg Andersson i spetsen vill skära ner på den miljövänligaste trafiken — eller tvinga länet och kommunerna att betala för det som är statens ansvar. Riksdagen beslutade 1988 att banan Borås-Herrljunga-Uddevalla skall vara en stomjärnväg — eller hur, Georg Andersson? Riksdagen beslutade också att staten skall trygga sådan interregional persontrafik som har en klar regional betydelse men som rent affärsmässigt inte kan kallas för lönsam. Borås-Uddevalla-banan är just precis en sådan bana. Det betyder att staten har ansvaret för att trafiken fortsätter i den omfattning som behövs. Men regeringen har struntat i riksdagsbesluten. Med hjälp av det bussälskande transportrådet, som skall fungera som statens förlängda arm i kontakterna med län och kommuner, försöker regeringen vältra över ansvaret och kostnaderna även för stomjärnvägsnätet. Det här är horribelt, Georg Andersson, och det strider mot allt vad som diskuterades mellan regeringen och de olika partierna här i riksdagen innan riksdagen tog trafikbeslutet 1988. Lika fullt har transportrådet använt utpressning i kontakterna med trafikhuvudmännen. Claes-Eric Norrbom, chefen för transportrådet, har till och med använt lögnen som vapen, för han har påstått att han måste hålla sig inom en ram på 618 miljoner för sådan trafik. Det var väl en lögn, eller hur? Det finns ingen ram. Ingen instans har fattat ett sådant beslut. Det vet Norrbom, och det vet också regeringen. Att Georg Andersson känner till det, kom fram med all önskvärd tydlighet i en frågedebatt som jag hade med honom den 17 oktober förra året. Det är bara att läsa protokollet för den som inte känner till det. Transportrådets upphandling för 1989 års tågplaneperiod ledde till att persontrafik för 70 miljoner lades ner i maj det året. I år kommer samma sak att ske, fast på falska premisser, som jag har sagt, om inte regeringen snabbt griper in för att t.ex. rädda trafiken på Borås-Herrljunga-Uddevalla-banan. SJ har, precis som flera här har sagt, förvarnat om indragningar i trafiken, eftersom SJ anser att pengarna inte räcker till att upprätthålla nuvarande turer. Och det är de mest populära och viktigaste turerna som dras in, de som handlar om arbetspendlingen. Detta är ju helt vansinnigt! Jag skall säga några ord om det svar som Georg Andersson har givit på Marianne Samuelssons interpellation. Han säger att regeringens nya trafikpolitik från 1988 har givit järnvägen klart bättre utvecklingsmöjligheter. Hur då? Tala om konkret hur vi skall kunna se att det faktiskt är på det sättet! Birgitta Dahl sade i radion för några timmar sedan — hon var med i morgonprogrammet — att med den utveckling som sker på trafikområdet har utsläppen ökat med 3 46 trots den katalytiska avgasreningen. Det är dagsläget, och det är vad regeringen borde utgå ifrån och inte bara prata om vad som skulle kunna hända på lång sikt. Vi vill ha konkreta besked och förslag som vi kan ta ställning till. Så säger Georg Andersson att banverket investerar nu mycket mer än tidigare. Hur gammalt är banverket? Banverket kom ju till när SJ sprängdes genom riksdagsmajoritetens beslut 1988. Då delades det gamla SJ i ett nytt lönsamhetshetsande affärs-SJ och ett banverk, och det var något världsunikt. Inget annat land har vågat sig på den manövern. Så banverket har ju inte haft någon budget förrän förra året. Då förstår jag inte vad det är Georg Andersson jämför med, när han säger att banverket nu investerar mycket mer än tidigare. Ibland får man för sig att statsråden tror att vi kan behandlas som idioter. Det kan vi inte, och jag tycker att debattlusten och inläggen här tyder på att det inte kan löna sig i längden med sådana trick, Georg Andersson. t.o.m. utökas? Det skulle kunna bli ett bra bidrag till att minska miljöproblemen för oss. Vad har vi i Västsverige att hoppas på?

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag tycker att det är mycket viktigt för Västsverige att vi kan finna gemensamma lösningar på hur kommunikationerna skall utvecklas. Inom de socialdemokratiska partidistrikten i Västsverige har vi för vår del därför bildat en gemensam arbetsgrupp för detta. Sedan vill jag framhålla, utan att upprepa för mycket av vad som har sagts, att järnvägen mellan Uddevalla och Borås är viktig för hela Västsverige. Den tillgodoser ju ett viktigt transportbehov i såväl Bohuslän, Norra Älvsborg och Skaraborg som Södra Älvsborg. Jag vill också säga att enbart Borås och fyrstadskommunerna har nära 250 000 invånare, och i hela området finns det dubbelt så många människor, som är beroende av banan för anknytning till västra stambanan. Några av oss socialdemokrater i området har därför i en motion under allmänna motionstiden krävt att Herrljungabanan upprustas för ökad komfort och högre hastighet. Jag tycker också att de kommande snabbtågen bör stanna i Herrljunga, vilket skulle ge ett ökat reseunderlag och kunna motivera fler turer Borås— Uddevalla i stället för färre som nu tyvärr diskuteras. Med tanke på det stora befolkningsunderlaget tycker jag att Herrljunga har förutsättningar att utvecklas till ett resecentrum för regionen. När jag säger att Herrljungabanan är viktig för hela Västsverige, tänker jag också på det stora underlaget i fyrstadsoch Boråsregionerna som så kraftigt påverkar hela underlaget för tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm. Vidare anser jag att när behovet av trafiken på Herrljungabanan skall bedömas är det viktigt att hänsyn tas till kommunikationerna i sin helhet mellan Borås och fyrstadsregionen. Då kan man ju inte med bästa vilja i världen säga att landsvägen mellan dessa centra har någon bra riksvägsstandard. Tyvärr måste jag hålla med dem som säger att en stor del av tågresenärerna mot Stockholm i Boråsoch fyrstadsregionerna antagligen kommer att gå över till flyg, om försämringarna av järnvägstrafiken genomförs. Då menar jag att utöver miljöaspekterna på detta måste det vägas in bl.a. att fyrstadsområdet inte löst sin flygplatsfråga utan har kapacitetsproblem på sin provisoriska flygplats. Jag tycker faktiskt att Herrljungabanan inte hör till den kategori banor som det är rimligt att länstrafiken skall ta ansvar för. Slutligen förväntar sig innevånarna i de berörda regionerna att kommunikationsministern medverkar till att avvärja hotet mot Herrljungabanans framtid.

Herr talman! Kommunikationsministerns interpellationssvar ger intryck av att regeringen kanske förstår, men det är tydligt att handlingskraften för att åstadkomma något saknas. Järnvägen skall användas som ett offensivt miljöpolitiskt instrument. Om tåget skall bli ett slagkraftigt alternativ, måste det få chans att utvecklas där det finns underlag och där trafikmängderna finns. Om flera skall förmås att välja tåget erfordras dessutom att tåget har förutsättningar att ta emot passagerare, att tåget verkligen går och att det har en rimlig standard. Med rimlig standard i det här fallet avses att tåget måste kunna konkurrera med de alternativ som finns att tillgå, bilen och flyget. Den investeringsram som den socialdemokratiska regeringen inte vill höja är då mot denna bakgrund naturligtvis otillräcklig. Enligt både banverket och SJ kan varken västkustbanan, Vänerlänken eller en upprustning av vägen mellan Uddevalla, Herrljunga och Borås rymmas inom denna ram. Vi i folkpartiet menar därför att det är nödvändigt att höja investeringsramen för att dessa viktiga satsningar i Västsverige skall kunna säkerställas. Enligt vår uppfattning kan man naturligtvis inte göra detta om man inte också är beredd att pröva nya alternativa finansieringsformer för banverket. Man måste dessutom öppna dörren för alternativ när det gäller tågoperatörerna, dvs. de bolag som skall tillåtas att bedriva tågtrafik på banorna. Vi i folkpartiet anser att det är angeläget att trestadsområdet — Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och självfallet också Borås — kan ges möjligheter till snabbare och tätare förbindelser med såväl Stockholm som Göteborg och Osloområdet. Men då förutsätts självfallet att det finns någon form av förbindelse mellan de olika banorna. Herr talman! Vi folkpartister i Älvsborgs län redovisade öppet redan i ett dokument inför valrörelsen 1988 vilka förutsättningar som järnvägen har i Älvsborgs län och vilken stor roll som den skulle kunna spela i trafikflödet. Där har naturligtvis Herrljunga en betydelsefull plats som en växeloch omstigningsstation. Men regeringen har inte visat någon som helst positiv inställning till dessa planer. I själva verket är det tvärtom så, att det genom uppköp av järnvägstrafiken på linjen Uddevalla—Borås—Herrljunga blir allt färre möjligheter för resenärerna att välja tåget. Det är naturligtvis inte rimligt att vi skall låta järnvägstrafiken fortsätta med enorma subventioner där den inte är lönsam. Men där det finns förutsättningar för en lönsam trafik, för ett passagerarunderlag och där det spelar en stor roll från såväl miljösom trängselsynpunkt att resandeunderlaget fördelas mellan de olika transportslagen skall vi naturligtvis ta den chansen. Denna chans finns när det gäller den här aktuella järnvägen. Delar regeringen folkpartiets uppfattning att den nuvarande investeringsramen är otillräcklig? Om så är fallet, varför är regeringen då så kallsinnig till att tillåta kompletterande och alternativa finansieringsformer? Varför är regeringen så avvisande till att öka friheten för andra trafikoperatörer att köra tåg, att konkurrera och att erbjuda järnvägstrafik också där SJ ännu inte fått trafiken lönsam?

Herr talman! Också jag vill något kommentera kommunikationsministerns svar till Marianne Samuelsson. På första sidan säger kommunikationsministern att samhällsekonomin numera är ledstjärnan vid järnvägsbyggandet. Vi i centerpartiet tycker att det är bra att man ser mer samhällsekono miskt på järnvägsbyggandet i sin helhet och inte bara företagsekonomiskt. Vidare säger kommunikationsministern att banverket investerar mycket mer nu än tidigare. Det kan emellertid diskuteras. Självfallet är 10 miljarder kronor mer än ingenting, men man kan fråga sig hur mycket 10 miljarder kronor betyder när dessa pengar i stort sett redan är bundna för hela 90-talet. Från SJ har man klart uttalat att det behövs 40 miljarder kronor. Statsanställdas förbund har liknande tankegångar. Överallt ute i landet är kravet betydligt högre än de anvisade 10 miljarder kronorna. Till Anders Castberger vill jag säga att folkpartiet är välkommet att ansluta sig till kravet på 40 miljarder kronor. Såvitt jag förstår rör det sig om minst 127 ledamöter i denna kammare som står bakom detta krav. Om också landets kommunikationsminister själv ansluter sig och får åtminstone en del av sitt parti med sig, får man ett betydligt bättre utgångsläge än det som vi i dag har. Kommunikationsministern säger att SJ har fått förutsättningar att utvecklas konkurrenskraftigt. Det kan jag inte riktigt hålla med om. Vad är det för förutsättningar? Är det konkurrenskraftigt när man gör uppehåll mellan Karlstad och Göteborg för att möta persontåg? Är det förutsättningar att utvecklas konkurrenskraftigt när samma sak sker på vägen ner till Malmö? Jag har många gånger framhållit att det inte kommer att finnas några förutsättningar förrän den dag då man kan tala om att det finns motorvägar på räls i det här landet. När jag sade att industrin är beredd att använda järnvägen och betala i form av banavgifter nästan raljerade kommunikationsministern och menade att det bara var fråga om småpengar. Men så förhåller det sig inte alls. Det kan ju inte begäras att man skall betala högre banavgifter och dessutom stå för själva investeringen. Det är ju därför som SJ och banverket har delats upp. För egen del är jag övertygad om att en större del av de investeringar som skall göras kommer att vara inte bara samhällsekonomiskt utan också företagsekonomiskt vettiga. Det betyder att industrin är beredd att betala högre banavgifter, eftersom tåget kommer att gå snabbare. Tåg som går 160 km/tim är man ju beredd att betala mer för än för tåg som kör som i dag, stannar och möter varandra. När det gäller flyget skall vi inte klandra människor som flyger eller som åker bil. Många människor har i dag inte möjlighet att utnyttja alternativet, dvs. tåget. Den dag det finns snabbtåg kommer många människor att välja det, eftersom det är bättre. Man kommer att göra precis likadant här i Sverige som man gjorde i fråga om sträckan mellan Paris och Lyon. Det är ju i första hand regeringen och riksdagen som har ansvaret för att se till att dessa möjligheter finns. På andra sidan i svaret tar kommunikationsministern upp att regeringen har föreslagit 618 milj.kr. Det är riktigt påpekat att det egentligen inte finns någon ram, utan här finns det en möjlighet att anslå mer. Det förvånar mig att kommunikationsministern inte har varit mera lyhörd, särskilt emot en mängd partikamrater. Bosse Ringholm, ordförande i SLTS:s styrelse, har tillsammans med en fullständigt enig styrelse gått in och sagt till regeringen att den måste ta ett större ansvar för uppköpen av trafiken och föreslagit att man skulle göra mera. Vi från centerns sida har tagit det ansvaret. Vi har i motioner till riksdagen nu föreslagit 140 milj.kr. mera för att kunna köpa upp trafik. Varför har vi gjort det? Jo, därför att vi menar, precis som jag nyss sade, att det är oklokt att börja dra ner på trafiken, innan man har klarat ut vad man vill med banorna och på vilket sätt de skall byggas ut. Det är möjligt att vi i en framtid, om 5-10 år, kan säga att det kanske inte är riktigt att satsa på en viss bana utan att transporten skall ske på länsjärnväg. Detta kan man inte säga i dagens situation. På det järnvägsnät vi har i dag finns det på många ställen inte förutsättningar för vare sig personeller godstrafik. Med en bättre järnväg skulle det dock finnas förutsättningar, eftersom det finns industrier som vill transportera gods och det finns personer som vill åka. Man måste ha detta synsätt. Till sist har jag en fråga till kommunikationsministern. Vi har ifrån Västsverige i politisk enighet gått in och begärt att man skall tillsätta någon form av samordningsman. Nu såg jag att det i diskussionen när det gäller storstäderna blev det resultatet. Det står visserligen förhandlingsman, och det är jag litet rädd för. Jag menar att det behövs samordning och man behöver se till att man kommer fram med olika projekt, bl.a. när det gäller den bana som Marianne Samuelsson tog upp. Vi har i dag ännu inte fått något svar på den frågan. Jag kontrollerade i dag med mitt kontor, GLAB. Jag hoppas att det med det snaraste tillsätts en person som kan börja ta hand om vissa frågor. Vi är överens på en punkt, nämligen att en ny järnväg eller ett dubbelspår byggs inte på en vecka eller en månad utan det tar tid. Det är därför viktigt att komma till skott i dessa frågor.

Herr talman! Vi kan notera att transportrådet har förhandlat med SJ och att förhandlingarna således har resulterat i ett kraftigt försämrat tågtrafikutbud på Herrljungabanan. Det innebär konkret att sträckan Borås-Herrljunga tappar en tredjedel av sina turer och går ner från nio till sex dubbelturer. Det innebär vidare att sträckan Uddevalla-Herrljunga tappar en fjärdedel av sina turer och går ner från åtta till sex dubbelturer. Det är ingen liten nedskärning, utan det rör sig om en ganska kraftig åderlåtning av trafiken på banan. Det drabbar dessutom många turer som faktiskt har ett ganska gott trafikunderlag. Jag skulle vilja formulera det så, att läget är oacceptabelt. Det gäller särskilt som man säger att man samtidigt skall satsa på järnvägen. Dessutom drabbar detta anslutningarna till västra stambanan, som förmodligen är den mest lönsamma järnväg vi har. Den blir inte mera lönsam för att man går till väga på det här sättet. Jag tycker att detta är obegripligt. Processen har börjat med att vi lägger ner ett antal länsjärnvägar, och sedan tycks den fortsätta med ett antal turer på stomjärnvägarna. För mig är detta en oroande utveckling, även om jag inser att all trafik naturligtvis inte kan försvaras. Staten har åtagit sig i ett av riksdagens trafikbeslut år 1988 att svara för trafiken på stomjärnvägarna. Länshuvudmännen skulle ta över länsjärnvägarna. Anslaget till den olönsamma trafiken på stomjärnvägarna är uppenbarligen för snålt tilltaget. 618 milj.kr. för kommande budgetår räcker inte, och det medför t.ex. sådana här nedläggningar. Är de realistiska? Enligt min uppfattning är de inte det. Vi satsar kommunala medel och statliga medel i länsjärnvägar med mindre trafikunderlag än stomjärnvägarna. På dessa länsjärnvägar skall trafiken drivas vidare, men på stomjärnvägarna skall den delvis läggas ner, trots att de oftast har bättre trafikunderlag. Det finns ingen logik i det resonemanget. Länshuvudmännen blir med hänsyn till sakläget och opinionstrycket tvingade att gå in i stället för staten. Hur skall de finansiera detta? Om avsikten från statens sida är att länshuvudmännen skall ta över, borde det rimligen utgå statsbidrag till dessa turer, på samma sätt som det utgår statsbidrag till länsjärnvägarna. Det blir ett mycket konstigt resonemang om man inte ser en logik i det. Jag vill också kommentera att det så hastigt och lustigt görs så snabba kast i trafikpolitiken. Vi har nyligen gjort upp hur ansvarsfördelningen skall vara. Nu kommer en ny diskussion om hur ansvarsfördelningen egentligen skall se ut mellan stat och länstrafik. Denna oklarhet gynnar inte insatserna när det gäller att utveckla järnvägstrafiken, utan den skapar stor förvirring. Jag menar att om man skall vidta sådana ändringar som har varit aktuella det här året, måste det ske i förhandlingar med berörda parter. Som jag har uppfattat det har det i huvudsak varit fråga om ett diktat ovanifrån, på grund av de bristande medlen. För min egen del tycker jag att det borde vara så att staten skulle svara för trafiken på stomjärnvägarna, såsom vi kommit överens om i det förra beslutet. I våra bygder finns det en rädsla för att det här är första steget mot att lägga ner trafiken helt på Herrljungabanan. Jag vill på en gång säga, så att det står alldeles klart, att vi aldrig kommer att acceptera det. Ett tecken på detta kan vara att man har diskuterat busstrafik från Borås till Skövde i stället för tågtrafik till Herrljunga. Dessutom annonserar man i Borås tidning att resenärerna skall åka ner till Göteborg för att sedan åka Cityexpress till Stockholm. Det är ett utsiktslöst annonserade om man tror att man kan lägga upp trafiken på det sättet, eftersom man passerar Landvetters flygfält. Människorna kommer naturligtvis att ta flyget i stället för att åka tåg. Herrljungabanan och Herrljunga är nödvändiga för en utveckling av trafiken. Därmed har jag också sagt att vi menar att snabbtågen bör, för att inte säga måste, stanna i Herrljunga. Därifrån når man inte bara Alingsås och Göteborg utan man når Vänersborg, Uddevalla och Borås. Det är obegripligt att snabbtågen inte skall stanna i infartsorterna till de båda storstadsregionerna, dvs. i Herrljunga i Göteborgsfallet och i Södertälje i Stockholmsfallet. Det kan inte bara vara centrumresenärerna som skall få åka med de exklusiva snabbtågen. Jag skulle således vilja avsluta med att fråga kommunikationsministern om det är meningen att det som nu sker på banan skall tolkas som att statens målsättning är att vi skall lägga ner en tredjedel resp. en fjärdedel av trafiken. Om det inte är målsättningen, utan någon annan skall svara för trafiken, hur skall det finansieras? Jag skulle också vilja veta hur kommunikationsministern ser på Herrljungabanans framtid i det nationella järnvägsnätet och på Herrljunga stations roll när det gäller övergångar till tågen på västra stambanan inkl. snabbtågen.

Herr talman! Det finns uppenbarligen ett stort intesse för denna järnväg, och det är fint. Jag hoppas att det också finns ett stort intresse från trafikanternas sida av att utnyttja den och ifrån berörda regioner att i all den utsträckning det är möjligt medverka till att upprätthålla trafiken. Debatten präglas av en stämning, en attityd, där man framställer regeringen som passiv, likgiltig och nonchalant. Regeringen gör inget, vill inte göra något och ser helst att allt läggs ner. Det görs knappt en reflektion över om det finns några ekonomiska begränsningar. Jag skulle vilja sammanfatta det så att regeringen inte är rikare än svenska folket medger. Regeringen har de resurser att arbeta med som svenska folket är berett att ställa till förfogande. Detta innebär begränsningar. De har tydligt kommit fram i budgetpropositionen och föranleder nu också särskilda överläggningar på Haga för att markera allvaret i den ekonomiska situationen. Det är klart att riksdagen och riksdagsledamöter kan ha en annan mening, och det får komma till uttryck i den behandling av budgetpropositionen som nu förestår. Vi får väl se vad som kommer ut av detta, om det möjligen är så att man traktar efter att ta över ansvaret och därmed visa sin dådkraft, sitt engagemang och sin rikedom när det gäller att göra alla nödvändiga satsningar. Vem skulle vara gladare än den som är kommunikationsminister just nu om han kunde gå upp i talarstolen och säga: Vi har alla de pengar man vill ha för att bedriva den järnvägstrafik som SJ inte anser vara lönsam, för att bedriva järnvägstrafik där det över huvud taget finns någon kund som är beredd att åka till subventionerade priser. Låga priser skall det vara minsann, det vet vi. När jag talar om kundernas önskemål är det naturligtvis inte i någon naiv föreställning om att man kan tillgodose varje enskilt önskemål. Järnvägen kan fungera där det finns ett relativt stort kundunderlag och där det visar sig att en betydande grupp kunder vill åka. Där skall SJ bedriva trafiken utifrån företagsekonomiska utgångspunkter och tillgodose dessa kunders önskemål om tidsanpassning osv. Marianne Samuelsson talar om kraftiga nedskärningar av det anslag som vi nu diskuterar. Det är väl bekant att transportrådet i förra upphandlingen gjorde en s.k. rådrumsbeställning, för att ge länshuvudmännen tidsutrymme att bedöma i vilken utsträckning de kunde ta ansvar för den regionala trafiken. Transportrådet har bedömt att en del av trafiken på den bana vi nu diskuterar är av den karaktären att det är trafikhuvudmännen som har ett primärt ansvar. Det har också framgått av någon av debattörernas inlägg, där det talades om att det mest är fråga om arbetspendling på dessa turer. Snömos, säger Marianne Samuelsson nedlåtande om regeringens insatser. Ja, vad är 22 milj.kr. i statligt stöd för en sådan här järnväg? Är det en helt föraktlig summa? Jag bedömer det som att det är ganska rejäl insats. Man skulle ha kunnat köpa dessa ytterligare två turer om man hade haft ytterligare 7 milj.kr. Jag kan se motsvarande behov runt om i landet. På en del håll går länen in och tar ett ansvar för lokalresandet och gör en kompletterande upphandling. Det är fullt möjligt att göra så. Avgörande i hela denna diskussion är ramen — hur mycket resurser som finns att tillgå. Marianne Andersson klagar på att regeringen nu lägger moms också på kollektivtrafiken — nu har hon visserligen avlägsnat sig från kammaren. Men hon talar inte om att centern, när man går emot detta, också går emot en höjning av bensinpriset. Man fiskar i alla vatten efter röster. Men det är inte fråga om någon särskild ansvarsfull politik. Centern tar ansvar, säger Rune Thorén. Med vems pengar? Jag noterar att folkpartiets ledare i skatteförhandlingarna har betraktat centern som högst oansvarig. Det finns ett visst samband mellan dessa saker. Öppna dörren för alternativ finansiering! säger Anders Castberger. Ja! Vi söker sådana alternativ. Öppna dörren för andra trafikföretag på järnvägen! säger han. Ja, det sker en sådan utveckling i dag och det är intressant att se i vilken utsträckning det kommer att innebära ökade förutsättningar för järnvägstrafik.

Herr talman! Inte heller nu fick jag något svar på min fråga om regeringen tänker göra någonting för att rädda den trafik som man faktiskt har beslutat att satsa på. Det är just den trafiken man tar bort, på banan Uddevalla— Herrljunga— Borås. Det sades i beslutet att man skulle se till att hålla i gång den rikstäckande trafiken med statens medel. När man nu tar bort morgonoch kvällsturerna finns det inget intresse för att utnyttja den rikstäckande trafiken från denna bana. Man vill ju åka med dessa turer, om man skall åka litet längre. Det är klart att det finns andra turer som också är intressanta att åka med — man kanske skall hälsa på moster i Örebro t.ex. Men för det s.k. affärsresandet, som i huvudsak går på Stockholm, är det nödvändigt att man kommer upp till Stockholm på morgonen och att man kan ta sig hem på kvällen. När nu möjligheten att ta sig hem med det sena kvällståget tas bort och det inte går att komma upp till Stockholm före klockan tolv på dagen, finns det antagligen inget som helst resandeunderlag vid nästa mätning för att hålla uppe en förbindelse över huvud taget. Det var det jag tog upp i min interpellation och frågade om det är en medveten politik från regeringens sida att minska just det underlaget. Det är inte i huvudsak pendlandet till och från jobbet som jag avser i min interpellation. Den rör just det som man i regeringsbeslutet har sagt att man skall värna om och som är viktigt att ha kvar, för att inte miljöbelastningen på västra Sverige skall bli större än nödvändigt. Det är klart att det är svårt att få pengarna att räcka till allt. Men det finns trots allt partier som har lyckats att i sina budgetar få ihop mer pengar till investeringar i järnvägen. Miljöpartiet har i sitt budgetförslag satsat betydligt mer på järnvägen än vad regeringen har gjort, därför att vi anser att det är så otroligt viktigt. Jag vill alltså ha ett svar på frågan om regeringen inte skall uppfylla de mål man har sagt sig värna om, dvs. den rikstäckande trafiken på järnväg.

Herr talman! Jag tycker att detta är en mycket intressant debatt. Det känns så trevligt att få vara med i en debatt där alla debattörer samstämmigt kräver en miljövänligare trafik. Det var inte riktigt så i den förra debattomgången. Här deltar nu samtliga partier utom moderata samlingspartiet. Det kan bara tolkas på ett enda sätt. Vore jag Georg Andersson — eller en del av regeringen — skulle jag ta chansen och ta fasta på de krav som ställs här.

Det är, som någon sade tidigare i debatten, en väldig uppluckring på gång. Det trafikpolitiska beslutet som fattades 1988 var omvälvande på ett, som jag tycker, i mångt och mycket negativt sätt. Det var det genom att man t.ex. sprängde SJ och ställde hårda lönsamhetskrav på det nya SJ osv. Men man var enig om att staten skulle ta ansvar för den interregionala trafiken på stomjärnväg som inte kan betraktas som lönsam med dagens mått mätt. Det är precis detta vi diskuterar här. Likafullt återkommer regeringen i den budgetproposition som nu har lagts fram och föreslår precis den summa som transportrådet och Claes-Eric Norrbom har använt, för att falskt ge sken av att det fanns en redan spikad ram. Det är ingen tillfällighet. Jag har tidigare fått bekräftat att Georg Andersson också har insett att det är på det sättet. Jag hoppas att den kommande behandlingen i riksdagen av järnvägsfrågorna, och de motioner som kommer att skrivas efter den 22 februari, verkligen visar att en majoritet av riksdagens ledamöter kommer att ställa sig bakom ett förslag om mer pengar till den trafik som vi här diskuterar. Det handlar inte bara arbetspendlingen, men det är ett intressant exempel när det gäller frågan om man skall kunna utnyttja den järnväg som faktiskt finns i det område vi talat om. Om den nya turlistan får träda i kraft har de som bor i Borås och t.ex. skall till Stockholm inte en chans att komma till Stockholm förrän ungefär vid lunchtid. Det finns inget annat än flyget att välja på i det fallet. Det blir fråga om att åka bil till Landvetter, som redan har förstört så mycket.

Herr talman! Det var inte utan att jag nästan tyckte synd om Georg Andersson när han kom med sitt senaste inlägg. Det lät ungefär som om han ville säga: Jag har inga pengar fått av Kjell-Olof Feldt, och är det så att ni håller på det här viset så får ni själva komma och se hur lätt det är. Om det som står i svaret stämmer, dvs. att samhällsekonomin numera är ledstjärnan i järnvägsbyggandet, måste Georg Andersson ta på sitt ansvar att se till att man får pengar för investeringar. Jag vill än en gång återkomma till detta. Det är grunden till att vi på sikt kan få ett bra SJ och att människor är beredda att betala personavgifter och likaså godsavgifter. Det är detta som är avsikten med det hela. Det var därför som centern tyckte att det var så bra att dela upp verksamheten på banverket och SJ. Sedan till frågan om arbetspendling resp. anslutningstrafik, vilket vi har mycket av i Göteborg. Det finns människor som bor i Kungsbacka och arbetar i Göteborg. Det är då fråga om arbetspendling. Men när Ivar Franzén och andra kolleger i riksdagen åker tåg till Stockholm betraktas det som en fortsättning på en rikstäckande resa. För den delen är det naturligtvis staten som skall ta ett ansvar. Jag tycker inte att vi bör hänga upp oss på att det är de lokala organen som skall arbeta för att resenärer kommer fram till centralstationen i Göteborg. Kommunikationsministern säger att vi inom centerpartiet är oansvariga. Jag har litet svårt att förstå vad han menar med det. Vi har för tredje året i följd, eller kanske ännu längre, föreslagit ökade satsningar, och vi har visat på vilket sätt investeringar bör ske. Jag vet inte varför läget blir sämre när vi i centerpartiet säger att vi anser att man skall ge ut järnvägsobligationer. SJ säger också samma sak. Vad är det som är så underligt i att man gör detta när det gäller trafik? Jag är fullt medveten om, Georg Andersson, att 40 miljarder inte kommer att förräntas i form av banavgift. Men det mesta av de pengarna skulle kunna göra det. Det som inte förräntas får staten skjuta till eftersom vi av samhällsekonomiska skäl vill att trafiken skall fortsätta. Centerpartiet har också föreslagit att 140 milj.kr., i en budget som är i balans, skall användas till att köpa upp mer trafik. Vi trodde att vi i det fallet hade ett gott sällskap av Bosse Ringholm, socialdemokratiska landstingsråd från Örebro osv. samt SLTF:s styrelse som tyckte på samma sätt, dvs. att regeringen skulle ta ett större ansvar och köpa upp trafik. Varför? Jo, därför att det är för tidigt att redan nu säga att vi inte skall ha den trafiken. Det är möjligt att situationen kan vara sådan om fem eller tio år när vi har sett hur investeringarna slår ut och vilka järnvägar vi skall satsa på. Men det ser vi inte redan nu. Vi måste se till att vi får mer pengar. Jag hoppas att denna kammare med sina beslut så småningom skall klara av detta.

Herr talman! Regeringen är inte rikare än vad folket medger, ungefär så formulerade sig kommunikationsministern. Detta är helt riktigt. Skattetrycket är alltför högt, och det finns säkert ingen förståelse för att ytterligare höja skatteintäkterna. Men regeringen visar brist på fantasi om den bara låter detta konstaterande vara och sedan inte vidtar någon åtgärd. Det är att sitta fast i dogmatiken. Vi måste i stället tänka på ett nytt sätt. Regeringen måste vara beredd att sätta sig ner och förutsättningslöst diskutera detta. Finns det ett resandeunderlag som vi vill tillfredsställa, och om det inte finns alternativet att tvångsvis ta in pengar i skatt för att rakt av pumpa in i verksamheten, får vi ändå inte ge upp. Med den utveckling och förnyelse av de banor som går genom Älvsborgs län som vi här diskuterar, kan också snabbtåget på västra stambanan bli ett alternativ även för människor i Älvsborg. Det leder över huvud taget till en ökad konkurrenskraft för järnvägen. Snabbtågets eventuella succé är det som till stor del kommer att avgöra om SJ kommer att kunna lyckas i sin utveckling till ett lönsamt affärsdrivande järnvägsföretag. Det i sin tur är en stor och viktig förutsättning för att järnvägen som transportmedel skall kunna ha en framtid i Sverige. Vi har indirekt i diskussionen kommit in på skatteöverenskommelsen. En förväntad effekt av det höjda bensinpris som har införts är att allt fler skall välja kollektiva transportmedel såsom järnvägen. Det är en del av förhoppningen bakom att man lagt finansieringen på det sätt som har skett. Men det förutsätter samtidigt att tågen har kapacitet att ta emot ett ökat antal passagerare utan att kvaliteten blir lidande. Den miljöprofil som skattereformen har bör således följas upp med en satsning på järnvägen. Hittills har det varit så, kommunikationsministern, att riksdagen på förslag av socialdemokraterna i trafikutskottet gång efter gång har avvisat förslagen från folkpartiet om en kompletterande och alternativ finansiering och om att öppna dörren för andra operatörer än SJ. Låt oss nu hoppas att kommunikationsministerns indirekta löfte om att man skall öppna dörren också skall visa sig i partikamraternas hantering av förslagen här i kammaren så att vi gemensamt kan komma fram till den ordning som vi alla nu tydligen önskar.

Herr talman! Jag vill tillägga en sak om Herrljunga station. Utöver de tidigare omnämnda problemen är avsikten att den bana vi nu diskuterar i fortsättningen inte skall trafikeras med genomgående tåg. Skall man åka från Borås till Uddevalla måste man först åka till Herrljunga station. På Herrljunga station skall man byta på samma linje och åka med ett annat tåg till Uddevalla. Vansinne! Det är det enda ord som karakteriserar den lösningen. Så får det bara inte bli. Detta accepterar inte heller länshuvudmannen. Kommunikationsministern sade att berörda regioner får medverka till ytterligare trafik. Det tolkar jag som att kommunikationsministern vill att länshuvudmännen skall gå in i stället för staten. Min uppfattning är dock att vi skall stå fast vid den överenskommelse som träffades i och med 1988 års trafikpolitiska beslut, dvs. att staten svarar för stomjärnvägarna. Jag anser att det speciellt gäller sådana turer som Herrljungabanan, där det inte är fråga om regelrätt pendling. Om det är någon typ av banor som skall diskuteras, är det i så fall banor med regelrätt pendling, men inte den här banan. Det finns ingen logik i detta. Jag delar för övrigt Rune Thoréns uppfattning att den anslutande trafiken ingår i den interregionala resan på stambanan. Att resonera på det sättet är det enda som är långsiktigt hållbart. Det är självfallet fråga om brist på resurser, men ytterst är det fråga om en prioritering. Min uppfattning är att prioriteringen inte är rimlig när man kan konstatera att fyra turer till och från Örebro och sex turer till och från Örebro och Stockholm ställs in. Tio interregionala resor omöjliggörs från det aktuella området. Jag tycker inte att det är rimligt. Regeringen bör ompröva frågan om dessa 618 milj.kr. och överväga om man på något sätt kan lösa problemet genom att tillskjuta mer medel. Samtidigt vill jag passa på tillfället att säga att jag inte ansluter mig till dem i debatten som hävdar att järnvägen inte fått bättre utvecklingsmöjligheter. Det är ju helt galet. Det trafikpolitiska beslutet innebar ju att järnvägen faktiskt fick utvecklingsmöjligheter, bl.a. den ytterligare miljarden till investeringar; det kan inte förnekas. Därför att vi nu tycker att saker och ting inte är tillfredsställande behöver vi ju inte döma ut allting. Det får vara någon proportion i debatten. Med detta har jag sagt att på den här punkten tycker jag att den utveckling som vi nu ser inte är bra. Jag hoppas att kommunikationsministern är beredd att medverka till en ändring, och jag inser att det också kan gälla någon annan bana än den jag har talat om. Men det skall ske utifrån de principer som den här debatten tydligt har klargjort.

Herr talman! Jag vill tillägga att jag naturligtvis är medveten om de ekonomiska begränsningarna. Men ändå måste det vara rimligt att ifrågasätta bedömningar av regionala skäl, och ifrågasätta det kloka i att göra neddragningar där underlaget är så oerhört stort som när det gäller fyrstadsregionen och Boråsregionen — och dess inverkan på Herrljungabanans framtidsmöjligheter. Jag tycker att resonemanget om den totala kommunikationsbilden saknas i Georg Anderssons svar och kommentarer. De flesta regionala centra har både en statlig flygplats och ganska bra järnvägskommunikationer. Men om jag ett ögonblick skall tala för fyrstadsregionens del, vill jag säga att vi inte har någon statlig flygplats. Nu riskerar vi också att av alla jämförbara regioner få de kanske sämsta järnvägsförbindelserna mot Stockholm. Jag som bor i området tycker att det inte kan vara rättvist att vi varken skall ha bra flygtrafik eller en vettig järnvägstrafik. Därför kommer vi att fortsätta att arbeta för lösningar som kan tillgodose behoven när det gäller våra regioner.

Herr talman! Till alla de brister som vidlåder regeringen enligt den här debatten har nu fogats ytterligare en, nämligen att regeringen lider brist på fantasi. Jag kan då bara säga att när det gäller finansieringsformer är vi mycket aktiva för att hitta alternativa och kompletterande sådana. I många olika sammanhang har jag inbjudit alla som har goda uppslag i den vägen. Jag tror i och för sig att vi har en del uppslag själva, och vi kommer att redovisa dem, så långt vi nu har kunnat utveckla vår fantasi, i den proposition som är aviserad. Vi får inte ge upp, säger Anders Castberger. Nej, vi har verkligen inte gett upp. Vi går vidare i det här arbetet med goda förhoppningar om att kunna utveckla en bra trafik i vårt land. Nu har Viola Claesson också avlägsnat sig efter att ha gjort sitt. ”Vore jag Georg Andersson”, sade hon. Nej, Viola Claesson blir aldrig Georg Andersson. Och jag uttrycker en from förhoppning om att aldrig bli Viola Claesson. Viola Claesson blir heller aldrig ansvarig i regeringsställning — det är en god gissning. I varje fall agerar hon själv utifrån denna gissning, och det säger egentligen allt om det seriösa i hennes allmänna inlägg i de trafikpolitiska debatterna. Viola Claesson gjorde sig här också lustig över att vi i svaret har skrivit att banverket investerar mer än tidigare. Det är en semantisk debatt. Banverket är en del av det gamla SJ. Var och en begriper naturligtvis att det är en jämförelse med vad SJ nu investerar. Det väsentliga — det som alla förstått och som vi instämmer i — är att vi nu satsar på järnvägen mer än tidigare. Om det sedan heter banverket eller SJ kan vi ägna mycket tid åt att diskutera. Men jag vill också säga, även om Viola Claesson har gått, att jag i mitt förra inlägg glömde att på det kraftigaste brännmärka den typ av debattinlägg där man anklagar icke närvarande personer för lögn. Hon uttalade här att generaldirektören för trafikrådet använt lögnen som vapen. Jag tycker att det är oanständigt att i en riksdagsdebatt bete sig på det sättet. När det gäller snabbtågsstoppet i Herrljunga kan jag bara konstatera att det är ett starkt önskemål och att det väl är en fråga som bör diskuteras seriöst med SJ när man planerar den här trafiken som kommer till stånd under detta år. Men det kan också ha sin betydelse hur man agerar från länshuvudmannen för att hjälpa till och mata in trafik, så att man får ett underlag för snabbtågsförbindelsen och för det stopp som man då gör. När det gäller pengarna har regeringen nu anvisat 618 milj.kr. Det är det ställningstagande regeringen har gjort, och det är inte möjligt, varken formellt eller av ekonomiska skäl, att nu förändra det. Om riksdagen har en väsentligt avvikande mening, får vi väl höra det så småningom. Rune Thorén tycker synd om mig. Det finns ingen anledning till det. Jag mår ganska gott, även om jag har mycket att göra — men det har vi väl alla, även riksdagsledamöterna. Sedan är han mycket oförstående inför mitt resonemang om att centern agerar oansvarigt. Vi har ju föreslagit satsningar, säger Rune Thorén troskyldigt. Javisst, det är det ni har gjort. Men ni har inte föreslagit finansiering. Ni vill inte vara med om en ansvarsfull skatteomläggning, utan ni är ute och lovar runt — ni ger löften om lägre bensinskatt, mindre moms på kollektiv trafik, och ni är alla goda gåvors givare. Men det skall ändå räcka till alla julklappar som ni delar ut. Det är enkelt att satsa på sådant som är företagsekonomiskt lönsamt, obligationer eller vad det kan vara; det tillhör väl det här som är fantasieggande. Men vem köper obligationer på järnvägar som inte ger räntabilitet inom kort? Det är problemet. Tyvärr är de flesta satsningar som vi nu planerar av den karaktären att det är svårt att locka finansiärer. Vi har Arlandabanan som bedöms vara den mest lönsamma, och vi håller ju på och jobbar intensivt med den. Banverket har i uppdrag att i april försöka hitta en finansiell lösning. Men redan när man kommer till Mälarbanan visar det sig att det är mycket svårt att få fram finansiärer. Slutligen: Rune Thorén talar om möjligheterna att höja banavgifterna. Jag vet inte vilket utrymme det finns för det. En av mina första åtgärder som kommunikationsminister var att sänka banavgiften på det svaga trafiknätet för att skapa förutsättningar att bibehålla järnvägstrafiken inom de regionalpolitiskt svaga regionerna.

Herr talman! Har vi i demokratisk ordning beslutat att stomjärnvägsnätet skall bekostas av staten, så kan, som jag ser det, inte regeringen utan riksdagsbeslut lägga över detta på annan huvudman, utan det måste faktiskt tas upp en debatt. Kommunikationsministern sade att det var svårt med pengarna. Det är självklart, men regeringens pengar är ju också folkets pengar. Om man ser på debatten här, finner man att det finns en ganska bred folklig förankring för uppfattningen att det här är viktigt. Och eftersom vi som deltagit i den här debatten representerar väljarna, kan man säga att det är en ganska liten del av väljarna som inte skulle ställa upp bakom en satsning på den här järnvägsförbindelsen. Jag hoppas alltså att kommunikationsministern genast tar upp detta och i diskussioner med SJ framhåller att kundernas önskemål faktiskt är att de här morgontidiga turerna går. Eftersom kommunikationsministern också sade i sitt svar att regeringen tog hänsyn till kundernas önskemål, skall det väl inte vara någon svårighet att få en fortsättning av detta även när sommaren kommer. Jag tyckte att kommunikationsministern var litet drastisk när han näst intill sade att om det är någon annan som vill ta över ansvaret kan han gå, eftersom allt är så besvärligt. Men kommunikationsministern har ju stöd av sina egna partikolleger i detta avseende. Det är alltså inte enbart några från de andra partierna som står bakom detta, utan även kommunikationsministerns egna partikolleger i vår region stöttar kraven på att regionen måste ha järnvägstrafik. Jag tror att förslaget om snabbstopp i Herrljunga innebär en mycket bra satsning som behöver tas upp till diskussion. Vi i miljöpartiet har länge sagt att man skall förlänga pendeltrafiken till Herrljunga från Göteborg, att man skall göra snabbstoppen i Herrljunga och att man skall se till att övrig trafik kan gå dit. Jag tror att det är någonting som länshuvudmannen är intresserad av att diskutera. Jag hoppas att det kommer i gång en ordentlig diskussion om detta och att några turer inte dras in innan detta sker.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om skattereformen kommer att innebära väsentligt försämrade villkor för de s.k. hobbyhästägarna och, om så är fallet, vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att kompensera nämnda kategori. Enligt nuvarande rättspraxis betraktas som regel innehav av endast någon enstaka travhäst som hobby och eventuella inkomster från hobbyverksamheten blir inte skattepliktiga, även om de skulle uppgå till betydande belopp. Å andra sidan medges inte avdrag för kostnader som är hänförliga till verksamheten. Travsportverksamhet som bedrivits med tre eller flera hästar har däremot i allmänhet ansetts som rörelse. Inkomsterna är i dessa fall skattepliktiga och kostnaderna avdragsgilla. Regeringen har helt nyligen för lagrådets yttrande överlämnat ett förslag om reformerad inkomstoch företagsbeskattning. Lagrådsremissen berör de s.k. hobbyhästägarna främst genom att den innehåller förslag som innebär en viss utvidgning av inkomstslaget tjänst. Detta får till följd att i dag skattefria inkomster från hobbyhästar kan komma att bli beskattade i inkomstslaget tjänst. Lagrådsremissen innehåller emellertid också vidgade möjligheter till av drag för kostnader från inkomster av detta slag. Avdrag skall således få göras inte bara för det aktuella inkomstårets utgifter, utan även för underskott från samma verksamhet som uppkommit föregående år. Endast i de tämligen ovanliga fall att en hobbyhäst ger betydande inkomster torde därmed beskattning bli aktuell. En förändring i lagrådsremissen i förhållande till förslaget från utredningen om reformerad inkomstbeskattning, RINK, är att kraven för att en verksamhet skall anses som näringsverksamhet inte skärpts. Det blir således inte svårare att i framtiden få verksamhet av nu aktuellt slag bedömd som näringsverksamhet. Genom de förändringar i förhållande till RINK:s förslag som företagits i lagrådsremissen har den kritik av kommittéförslaget som förts fram av bl.a. företrädare för travsporten delvis tillgodosetts. Några väsentligt försämrade villkor för hobbyhästägare kommer därför enligt min bedömning förändringarna av inkomstbeskattningen inte att medföra. Det finns således inte heller anledning att vidta några åtgärder för att kompensera denna grupp.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Sportsligt sett står svensk travsport i dag på en mycket hög nivå. Jag skulle tro att vi är världsledande, i vad gäller både bredd och topp. Omsättningssiffran, dvs. de pengar som svenska folket spelar för, stiger för varje år. I fjol omsattes 6 miljarder kronor och av dessa pengar fick staten i form av skatter tillbaka ungefär 565 milj.kr. Intresset är stort bland allmänheten. Man bedömer att mellan 500 000 och 600 000 människor deltar varje vecka i det ytterst populära V65-spelet. Travsporten för också det goda med sig att drygt en miljard av vårt jordbruksöverskott äts upp av de svenska hästarna — man brukar räkna en häst per hektar. Många gårdar i Norrland kan i dag existera och bidra till en levande miljö tack vare att man har en eller ett par travhästar. Men det finns problem. Det är nämligen ytterst svårt och dyrt att i dag hålla en travhäst på beskattade pengar. Det förs en intern debatt inom travsporten där många travhästägare anser att AB Trav och galopp, som är ansvarigt för verksamheten, i alltför stor omfattning har byggt sin verksamhet för att skapa monument över sig självt, i stället för att tillgodose hästägarnas intresse — det är ju trots allt hästägarna som står för fiolerna. Den historik som statsrådet beskriver är korrekt. Man kan alltså äga två hästar utan att kunna dra av för underskotten, men om verksamheten går med vinst, slipper man att skatta för den. Det bör noteras att en travhäst kostar mellan 60 000 kr. och 70 000 kr. om året att ha i professionell träning. Enligt siffrorna för 1989 var det bara 12 96 av Sveriges travhästar som sprang in mer än 60 000 kr., alltså 88 96 gick med förlust. Men de s.k. hobbyhästägarna har ändå ”köpt” det här. När andra människor köper en penninglott eller tippar drömmer de om högsta vinsten. En travhästägare drömmer kanske om att vinna ett travderby, Elitloppet eller Möllers Memorial nere i Malmö. Det har varit den gnista av hopp som har sporrat till att fortsätta med den här mycket dyrbara verksamheten. Enligt det förslag som nu presenterats kommer det att bli betydligt sämre förhållanden. Statsrådet skriver i slutet av svaret att förändringarna i in komstskatten inte kommer att medföra några väsentligt försämrade villkor. Men detta måste då ställas i relation till något annat. Villkoren för den stora majoriteten av hästägarkåren är i dag mycket dåliga. Verksamheten ger alltså ingen som helst ekonomisk vinning. Bara en liten försämring kan innebära att många anser att de inte längre kan fortsätta. Om man räknar med dem som har del i en häst består hästägarkåren av totalt 50 000 människor. Det finns en sak som man kan göra. Jag har i dag fått uppgift om att följande är fullt möjligt. Om Sten Andersson i Malmö betalar 50 000 kr. och grundar ett bolag som skall syssla med politik och hästar kan han dra av sina kostnader. Om man i framtiden sätter detta i system, skulle det innebära en enorm förlust för svenska staten, om nu den uppgift som jag har fått från en vanligtvis väl underrättad källa är korrekt. Herr talman! Till sist vill jag ställa ett par frågor till statsrådet som det är viktigt att han svarar på med tanke på debattens intensitet och på hur många som är engagerade. Statsrådet skriver att avdrag från underskott från verksamheten skall få göras även för underskott som uppkommit föregående år. Gäller det ett, två år tillbaka eller under hela den tid man ägt hästen? Den andra frågan är också viktig. Får man kvitta inköpspriset på hästen mot insprungna pengar? I dag kostar en 1-åring ca 100 000 kr. Den kommer till start när den är fyra år gammal och då har den kostat ytterligare 130 000 kr. Herr statsråd, blir det möjligt att i framtiden dra av även kostnader för inköp av en häst? Det är angeläget att få svar på dessa mycket viktiga frågor.

Herr talman! Jag kan i stort sett instämma i Sten Anderssons i Malmö beskrivning av läget inom travsporten. Läget är dock kanske något värre än Sten Andersson anger, bl.a. beroende på att avgifterna för träningsverksamhet har stigit från årsskiftet. Man får nog räkna med att kostnaderna för att hålla trävhäst i professionell träning snarare kommer att uppgå till mellan 80 000 och 90 000 kr. Därigenom reduceras mycket snabbt den krets av hästar som är lönsamma. Det torde bara bli 5-6 70 av hästarna som ger ett överskott. Beskrivningen av den stora bredd som travsporten har är korrekt. Staten har också en stor inkomstkälla i travsporten. De förslag som inkomstskattekommittén lade fram har väckt stora farhågor för att staten tillsammans med hästägarna skulle göra en jätteförlust i slutändan. Det skulle i stort sett ta död på svensk travsport — om man inte med svensk travsport menar stora konsortier och verksamhet bedriven i aktiebolagsform. Det har i så fall inte mycket med folksporten och folkrörelsen travsport att göra. Även med det förändrade förslaget i lagrådsremissen finns en uppenbar risk för att fler hästar kommer att ingå i något slags bolagskonstellation. I förslaget underlättar man t.o.m. och ger förmånligare villkor för dem som äger häst i bolag än det var tidigare. Sten Andersson beskrev detta. Enligt vad jag förstår är det alltså möjligt att göra så. I dag är det mycket svårt att kombinera andra verksamheter med en travhäst. Det är svårt att t.ex. idka bilhandel i kombination med att äga travhäst för att därigenom kunna skaffa sig avdrag. Det nya förslaget innebär, efter vad jag förstår, att man tar bort restriktionerna. Det blir således möjligt att kombinera olika slags verksamhet inom ett bolag. Då kommer också travhästarna med i bilden. För den enskilde hästägaren som har hästar som hobby, skärps emellertid kraven. Jag skall erkänna att förslaget i lagrådsremissen naturligtvis är bra mycket bättre än det förslag som inkomstskattekommittén lade fram. Man har dock en litet för kort horisont om man går in för att man skall få dra av kostnaderna ett år tillbaka. Om man har ett underskott skall man alltså få dra av det i nästkommande års deklaration. De flesta satsar nog på unghästar, och då tar det längre tid. Man kan få lägga ned betydande kostnader. Sten Andersson nämnde inköpspriset. Det är naturligtvis högt, men kostnader för skötsel, inkörning och en mängd andra saker kommer till under unghästperioden. De kostnaderna får man, som jag tolkar förslaget, icke dra av mot en vinst längre än ett år tillbaka. Jag skulle därför vilja fråga statsrådet Feldt om det inte nu finns skäl att överväga om man åtminstone inte skulle kunna gå tillbaka till starten när man skaffade hästen. I annat fall blir detta mycket snedare än det är i dag i förhållande till de hästar som tävlar i aktiebolagsform. Man får inga sådana problem om man kombinerar olika verksamheter. Min fråga är således om man inte kan tänka sig att utsträcka tiden. Till slut vill jag bara kommentera det statsrådet sade i slutet av svaret om man inte kommer att kompensera denna grupp. Hobbyhästägarna har faktiskt aldrig begärt kompensation. Deras hopp har stått till att de i form av prispengar skulle kunna få in oskattade pengar som i någon mån skulle kunna täcka de kostnader de har haft för hästens skötsel innan den kom till start. Någon kompensation har man således aldrig begärt.

Herr talman! Nej, det är riktigt att hästägarna inte har vänt sig till mig och begärt någon kompensation. Men Sten Andersson i Malmö vill ha kompensation. Det var därför jag svarade på frågan såsom jag gjorde. Det är nämligen han som har ställt interpellationen. Efter att ha lyssnat till de båda herrarna tycker jag att det börjar stå klart för dem att det förslag som har gått till lagrådet egentligen inte innebär några försämringar för hobbyhästägarna. Om 88 20 av alla hästar konstant går med förlust förbättras faktiskt läget. Den förbättring vi talar om består i att man kan göra avdrag, inte bara för det löpande inkomståret utan även för föregående år. Avdragsmöjligheterna förbättras således tydligen för den absoluta majoriteten. 9 av 10 hästägare får bättre avdragsmöjligheter. Ni kräver att vi skall göra förbättringarna större än vad som sker i lagrådsremissen. Det hade jag inte tänkt mig att göra, i varje fall inte förrän ytterligare material har lagrats kring detta och många andra problem som har att göra med lagrådsgranskningen av det förslag som har lagts fram. På Sten Anderssons fråga kan jag svara att principen är här, liksom för alla andra kostnadsavdrag, att det skall röra sig om kostnad för intäktens förvärvande. Vilka kostnader som har varit nödvändiga för förvärv av inkomsten blir en följd av taxeringsförfarandet. Det förefaller inte helt uteslutet att förvärv av häst har något att göra med att man får intäkt från hästen i fråga.

Herr talman! Statsrådet inledde med att säga att han inte hade fått någon propå från landets hästägare om att man begär kompensation. Det är kanske dåliga kontakter mellan hästägarna och finansdepartementet. Om statsrådet hade läst tidningarna i de städer där vi i dag har travbanor, hade han kunnat notera att det finns en stark opinion och många frågetecken bland hästägarna när det gäller det nya förslaget. Det är alltså inte bara Sten Andersson i Malmö som står här och begär pengar till hästägarna. Jag är inte hästägare själv. Jag tycker om hästar, men jag har inte råd att hålla en häst med tanke på vad det kostar i dag i Sverige. Att betala 6000 kr. per månad av skattade pengar räcker inte vårt arvode till. Statsrådet har nu sagt att det bara gäller föregående år. Till följd av den stora succé som svensk travsport har uppnått och den allt högre kvaliteten på hästarna har inköpspriset på en häst rakat i höjden. Kan statsrådet i sin nästa replik svara på om det inte skall bli möjligt framöver att även kvitta inköpspriset mot en eventuell vinst? Det är en viktig fråga. Att bara gå tillbaka till föregående år räcker absolut inte. De flesta hästägare har haft sin häst i många år. Många köper dem som åringar och har en dryg period framför sig innan de får in en enda krona. Om det blir såsom jag befarar, att inköpspriset inte kommer att räknas med, tror jag att statsrådet Feldt är den ende som anser att förslaget medför förbättrade villkor. Till sist några ord om mitt eventuella framtida privata bolag med politik och hästar. Det är möjligt att jag skulle kunna syssla med något sådant om jag har tur att vinna på V65 på lördag. Om alla, eller många, som i dag är s.k. hobbyhästägare skulle göra samma sak, räcker det att man lägger ihop två och två för att förstå att det skulle leda till en kraftig förlust för statskassan. Jag noterar att denna öppning finns. Jag skall med glädje göra vad jag kan för att vidarebefordra detta till olika hästägarkretsar i Sverige.

Herr talman! Jag är rädd för att det kommer att föreligga missförstånd i denna debatt. Om jag uppfattade finansministern rätt sade han att det blir förbättringar för nio av tio hästägare. Jag skulle vilja att finansministern redogjorde för de förbättringar gentemot nuvarande system som kommer att ske. Som hobbyhästägare i dag är jag beredd att ta dessa utgifter, med skattade pengar, därför att jag skattefritt kan få några inkomster under kommande år från tävlingsverksamhet. Den skillnad som inträder är att de pengar som kommer in från tävlingsverksamhet skall beskattas. Jag har alltså inga möjligheter att ta igen den kostnad som jag har haft för min hobbyverksamhet. Den kommer man nu att räkna av årsvis, och det blir alltså ingen förbättring. Däremot torde det kanske bli en förbättring för s.k. bolagshästar, hästar som tävlar som ägs av bolag där man har möjlighet att kombinera den verksamheten med annan näringsverksamhet. Men för hobbyhästägaren kommer det helt klart att bli en försämring även med det förslag som nu finns i lagrådsremissen. Till detta kommer mervärdeskatten. Vi har inte berört den här. Mervärdeskatt kommer att tas ut på träningsavgifter, vilka i dag är mervärdeskatte befriade. Det innebär att träningsavgifterna, som i dag är ganska höga, kommer att stiga med 15—20 20. Det skall hobbyhästägaren betala, egentligen utan några möjligheter att dra av. Bolag som äger hästar kommer däremot att kunna lyfta denna moms. För dem spelar det alltså ingen roll. Träningsavgifterna blir tvärtom något lägre för bolagshästarna. Där har man ett annat inkomstslag i bolagets verksamhet att möta detta med. Det kan väl inte heller vara en rimlig utveckling och kan väl inte beskrivas som en klar förbättring för hobbyhästägaren.

Herr talman! På grund av svårigheter att hitta en tid för mig och interpellanten att träffas i denna kammare kommer jag att lämna svaret på interpellationen senare, efter den föreskrivna tiden, när överenskommelse har nåtts med interpellanten.